Herr talman!

Låt mig ändå göra några reflexioner beträffande dels prisutvecklingen, dels kreditrestriktionerna. I finansplanen konstaterade finansministern att prisutvecklingen under åren 1968 och 1969 varit relativt lugn. Som målsättning för 1970 angavs också samma prishöjningar som de båda tidigare åren, nämligen 3,5 procent. Från vårt håll påpekade vi emellertid redan i början av riksdagen i den i samarbete med centern avgivna motionen angående den ekonomiska politiken att tendenserna till prisstegringar hade stärkts. Vi betvivlade redan då att den angivna målsättningen skulle kunna hållas. Det har tyvärr också visat sig att våra farhågor besannats, Priserna har under de första månaderna detta år stigit med hela tre procent, och när mars-siffrorna har redovisats kommer det sannolikt att visa sig att vi passerat finansplanens <3,5-procentsprognos. Denna tendens till en intensivare inflation innebär naturligtvis stora risker för vår konkurrenskraft och kan omintetgöra alla försök att skapa gynnsammare bytesförhållande till utlandet. Genom ständiga produktivitetsförbättringar har den svenska industrin trots stigande kostnader hittills kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen. Detta är väl också framdeles möjligt så länge inte kostnadsutvecklingen inom vårt näringsliv överstiger den i våra konkurrentländer. Nu är det emellertid stor risk för att utvecklingen går alltför snabbt hos oss vid internationell jämförelse. I mittenmotionen framhålls att prisutvecklingen måste ägnas mycket stor uppmärksamhet under den närmaste tiden. Under en följd av år har vi, då prisstegringarna hotat den samhällsekonomiska balansen, dels riktat kritik mot att regeringen inte fört en tillräckligt hård och målmedveten kamp mot inflationen, dels lagt fram förslag till ett stabiliseringspolitiskt program. Vi har framhållit de allvarliga olägenheter som snabba prisoch kostnadsstegringar medför. Det är inte bara fråga om näringslivets kostnadsläge och därmed dess internationella konkurrenskraft. Inflationen påverkar dessutom inkomstoch förmögenhetsfördelningen på ett ur social synvinkel olämpligt sätt. Många lägre inkomsttagare, personer med låga och trögrörliga löner, pensioner eller fasta inkomster, t.ex. försäkringstagare och småsparare, har inte fått kompensation för prisstegringarna. Inflationen har också gjort de sparformer som i huvudsak utnyttjas av småsparare, t.ex. insättning på bankräkning, mindre attraktiva. Inflationen har tagit en betydande del av deras ränteinkomster. Kostnadsutvecklingen inom näringslivet kan ju, om vi vill bevara vår konkurrenskraft, endast mötas på ett sätt, nämligen genom ökad rationalisering, vilket också kräver ökade investeringar. Men det finns ju också andra bromsar på vår ekonomiska tillväxt i dag. Jag tänker på den broms som våra begränsade resurser på kapitaloch arbetsmarknad utgör. Med undantag för regionala ojämnheter har vi ju i dag ett mycket högt utnyttjande av vår industriella kapacitet. Det gäller då att utnyttja våra begränsade resurser så att de i största möjliga utsträckning främjar ekonomisk tillväxt och skapar nya resurser och därigenom också ökade möjligheter att realisera angelägna politiska målsättningar. Då måste den ekonomiska politiken snarast medverka till en kreditmarknad som kan bidraga till finansiering av näringslivets utveckling. Företagen klarar i dag inte finansplanens förutsedda tioprocentiga investeringsökning utan att kunna finansiera nyanskaffning och utbyggnad med krediter. Visserligen nämner finansministern i en tidningsintervju i dag att han tror på att dessa 10 procent skall kunna klaras under 1970 — men han säger samtidigt att detta inte gäller alla företag. Nej, det är så att de mindre och medelstora företagen har ett betydligt svårare läge. Likviditetsoch = självfinansieringssituationen = är bland många företag inte sådan i dag att företagssparandet ensamt kan svara för investeringarna. Det är klart att kreditpolitiken måste användas som ett medel att skydda vår valuta, men även här finns det en balanspunkt, nämligen den punkt då kreditrestriktionerna blir så hårda och så rigorösa att de uppenbart allvarligt skadar företagen. I stället för att bidraga till en gynnsam utveckling medverkar då kreditrestriktionerna och ett högt ränteläge till att försämra vår handelsbalans och därmed vårt valutaläge. Det är väl frågan om inte den balanspunkten nu är överskriden. I detta sammanhang bör också framhållas att nedgången i hushållssparandet under 1960-talet varit högst otillfredsställande, vilket jag tidigare berört. Enligt uppgifter i nationalbudgeten för år 1970 har hushållssparandet minskats från 5 miljarder kronor 1964 till 2,8 miljarder kronor 1969. Siffrorna är i löpande priser. Realvärdet av sparandet har minskat ännu kraftigare än dessa siffror anger. Även om, som framhållits i nationalbudgeten, dessa uppgifter är något osäkra, visar de dock att tendensen är starkt sjunkande när det gäller hushållssparandet. Detta är ett oroande inslag i den ekonomiska utvecklingen, inte minst med tanke på de mindre och medelstora företagens kreditsituation. Det är nödvändigt att orsakerna till denna utveckling utreds och att åtgärder vidtas för att stimulera sparandet. Detta framhålles i reservationen 5. Herr Helén har ju nyligen gjort en interpellation till finansministern om en sparutredning, och det vore intressant att höra om denna utredning kommer snart. Det vore värdefullt att få svar från finansministern på den frågan.

Vi tar upp detta i reservationen 9. Det framhålles där att en viktig förutsättning för att stabiliseringspolitiken skall kunna bedrivas med framgång är att det hos olika grupper finns kunskap om förutsättningarna för och förståelse för de åtgärder som vidtas i detta syfte. Ett institutionaliserat samråd mellan företrädare för regering och opposition, arbetsmarknadsparter, näringsliv, organisationer och ekonomisk expertis inom ramen för ett ekonomisk-socialt råd skulle vara ägnat att öka förtroendet för statsmakternas ekonomiska politik. Rådet kunde fungera som ett forum för diskussioner av de problem som ekonomiska och sociala spänningar i samhället skapar. Det skulle även kunna lämna underlag för en mera allmän diskussion om dessa problem, och det skulle kunna medverka till att få till stånd stabiliseringspolitiska konferenser. Enligt vår mening är också en fastare och mera långsiktig planering ett led i stabiliseringspolitiken. I mittenmotionen frambhålles att en effektiv statlig planering som innefattar olika prognoser och som klarlägger olika handlingsalternativ samt deras verkningar skapar förutsättningar för en bättre samordning såväl av statliga som kommunala åtgärder. En svaghet hos de hittillsvarande långtidsutredningarna har varit att de redovisat endast ett alternativ och att detta alternativ byggt på en enda uppsättning av för utredningsarbetet fastställda förutsättningar. Om någon viktig förutsättning för detta alternativ inte uppfyllts i verkligheten har utredningen kunnat förlora starkt i värde. Enligt vad vi nu erfarit arbetar den nuvarande långtidsutredningen med alternativa antaganden, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Vi vill också ha en s.k. rullande planering som inte låses fast till en enda planeringsperiod utan successivt förnyas och anpassas till de nya förutsättningar som samhällsutvecklingen ger. Planeringen bör också innefatta en översiktlig nationalbudget i arbetskraftstermer. Prognoser över framtida tillgång och behov av olika slag av arbetskraft skulle underlätta en rationell fördelning av de samhällsekonomiska resurserna på detta område — en bättre samordning av de begränsade tillgångar vi har och sannolikt kommer att få både på utbildad arbetskraft och på kapital. De skulle kunna bli vägledande för utbildningspolitiken och medverka till att utan tvångsstyrning anpassa vår utbildningskapacitet till arbetslivets behov. Vi föreslår i mittenmotionen en parlamentarisk utredning som skall ta upp dessa problem. Reservationen 4 tar upp denna problematik. Begränsade resurser ställer alltid krav på sparsamhet och rationellt utnyttjande. Vi anser att en översyn av statsutgifterna bör göras med jämna mellanrum i syfte att främja kostnadsbesparingar och effektivitet i statsförvaltningen, och vi vill ha en parlamentarisk beredning för detta ändamål. I reservationen 1 erinras om den besparingsutredning som genomfördes i slutet av 1950-talet. Inom denna utredning kunde enighet nås mellan representanter för de olika politiska partierna på en rad punkter, omfattande inte oväsentliga belopp. I motionen föreslås också en utredning med uppgift att belysa verkningarna av olika finanspolitiska åtgärder På produktion, sysselsättning och inkomstfördelning. Denna undersökning skulle leda fram till förslag till metoder för en säkrare och snabbare bedömning av konjunkturutvecklingen. Det är angeläget att de finanspolitiska åtgärderna snabbare än vad som varit fallet under 1960-talet anpassas till förändringarna i konjunkturläget. Det är nödvändigt att få fram ett system för åtgärder som möjliggör snabbare och smidigare ingripanden. Det är också nödvändigt att få en bätre avvägning mellan kreditpolitiska och finanspolitiska åtgärder än den vi nu har. I dag får kreditpolitiken bära en alltför stor del av börden då det gäller att uppnå en bättre ekonomisk balans och skydda vår valuta. Vi reservanter är medvetna om att dessa frågor redan nu ägnas stor uppmärksamhet, t.ex. inom den ekonomiska forskningen. Det åligger ju även budgetutredningen att beakta de i motionen berörda problemen. Reservanterna anser dock att en särskild översyn bör göras av dessa problemkomplex. I reservationen 8 hemställs också om en särskild utredning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga vid detta utlåtande avgivna reservationer.

Herr talman! Till grund för detta utlåtande och de avgivna reservationerna ligger partimotioner från alla de tre borgerliga partierna. Jag är glad att kunna säga att det har varit möjligt att få gemensamma reservationer på många av de tio punkterna. Det är främst under punkten 9 — frågan om en utredning rörande ett ekonomisk-socialt råd — som detta inte har gått och det av särskilda skäl. Inledningsvis vill jag i allt väsentligt ansluta mig till de synpunkter som herr Stefanson här har anfört. Enligt min mening har han riktigt redovisat innehållet i de avgivna reservationerna liksom saker och ting som jag tror skulle vara till gagn för den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken i vårt land. Under punkten 9 — frågan om ett ekonomisk-socialt råd — har i stället herr Brundin och jag fogat ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet. Vi menar att det ekonomiska och sociala rådet inte kan fylla den väsentliga uppgift som just nu är angelägen för oss. Därför har vi biträtt utskottets skrivning, i vilken framgår att i de krav på en utredning som framförts har i viss mån själva tanken uttunnats. Den viktiga frågan om en s.k. stabiliseringskonferens eller rundabordskonferens i stabiliseringssyfte har tyvärr kommit i bakgrunden genom att man skjutit fram detta råd, som enligt förslagsställarna skulle fylla en underordnad roll i förhållande till den stabiliseringspolitiska konferensen. Vi har därför i vårt särskilda yttrande framhållit att de närmaste framtidsutsikterna ter sig så ovissa att frågan om en rundabordskonferens i stabiliseringssyfte borde upptas till prövning utan onödigt dröjsmål. Vi är glada att kunna konstatera att den tanken vunnit anslutning på vissa håll inom folkpartiet, vilket också har framförts till svenska folket via nyhetsmedia. Skälen till att man borde anordna en sådan konferens pekar vi på. Det är det alarmerande valutautflödet, den växande kritiken mot löneutvecklingen, missnöjet på arbetsmarknaden, den förestående eller kanske rättare sagt pågående Prisstegringen och ett rent allmänt skakat förtroende inom näringslivet för regeringens politik. En stabiliseringskonferens skulle, tror vi, kunna vara ett sätt att åstadkomma en bred samling och uppslutning kring en verklighetsbetonad handlingspolitik för att stabilisera ekonomin. Det har vi framfört i vårt särskilda yttrande. Jag hop pas att den frågan också kommer att utvecklas i det följande. Beträffande reservationerna behöver jag inte närmare gå in på dem, eftersom herr Stefanson redan gjort det, utom att jag möjligen skall peka på reservationen 7, som gäller emissionskontrollen. Vi har vid flera tillfällen uttalat kritiska synpunkter på riksbankens allmänna Pprioriteringspolitik på kreditområdet. Detta diskuterade vi nyss här i kammaren vid behandlingen av utskottets utlåtande nr 18, om ”dechargen”. Frågan om emissionskontrollen hänger naturligtvis ihop med frågan om prioriteringen på kreditområdet. De kritiska synpunkterna behöver jag inte upprepa utan kan nöja mig med att understryka att vi betraktar denna kontroll som en dålig form för att reglera och prioritera kreditgivningen. I reservationen hemställer vi att man ser över systemet och även granskar andra metoder för styrning av kreditmarknaden. I reservationen 10 pekar vi särskilt på de allmänt kända svårigheterna för vårt näringsliv att kunna konkurrera utomlands och den begränsade resurstilldelningen när det gäller investeringar. Man kan väl säga att den proposition som Kungl. Maj:t lade fram i går om en 25-procentig investeringsavgift i varje fall har en motivering, som ligger mycket nära den som angivits i reservationen 10. Jag kan därför, som sagt, nöja mig med att bara understryka vår motivering och yrka bifall till reservationen 10, liksom jag yrkar bifall till samtliga reservationer, till vilka mitt namn finns knutet.

Herr talman! Efter den fylliga redovisning som de båda tidigare företrädarna för oppositionspartierna har givit kammaren finns det inte någon anledning för mig att stanna länge här i talarstolen. Jag vill emellertid peka på en sak, Ang. den ekonomiska politiken nämligen att finansministern har skapat en ny situation inför kamrarnas ekonomiska debatt i dag. Det har han gjort genom sin proposition nr 101 om en 25-procentig investeringsavgift för viss byggnadsverksamhet. Den skall naturligtvis behandlas i vanlig ordning och icke här och nu. Men åtgärden — propositionen är ett uttryck för och ett erkännande av det allvar som präglar dagens ekonomiska situation i vårt land. Det måste emellertid få sägas att detta erkännande kommer i senaste laget och att enbart ett ingripande emot en del av byggnadsverksamheten i landet inte torde vara nog. Det är säkerligen också finansministern medveten om. Vidare träffar denna proposition endast perifera delar av ekonomin och får väl också antas få en alltför fördröjd effektutlösning. Givetvis kan också sägas att den träffar blint och i många individuella fall orättvist hårt. Men detta gäller ju också, och i ännu högre grad, det gamla räntevapnet, som man enligt vår uppfattning kört med i alltför stor utsträckning med åsidosättande av andra instrument och möjligheter. Å andra sidan måste man vara överens om att åtgärder är nödvändiga emot den oroväckande starka och snabba inflationsutveckling som nu pågår inom landets ekonomiska liv.

Mittenpartierna har motionerat om sådana åtgärder.

Ytterligare begärs i mittenpartimotionen utredning och förslag i syfte att belysa hushållssparandet och vidare en parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta riktlinjer för en ekonomisk planering. Till slut begärs i mittenpartimotionen en parlamentarisk utredning för översyn av statens uppgifter i syfte att främja kostnadsbesparingar. Centerpartimotionerna +1:807 och II: 952 hemställer om utredning och förslag i syfte att samordna och förbättra rationaliseringsverksamheten inom den offentliga sektorn. Uppenbarligen har den enskilda sektorn inom näringslivet kommit fram fortare och nått längre än man gjort inom den offentliga verksamheten. Man begär vidare att alternativa programbudgetförslag utarbetas samt att långsiktiga, övergripande perspektivplaner för den offentliga verksamheten utarbetas regelbundet. Herr talman!

Sker ingenting, görs ingenting, befarar jag att vi under det närmaste året får en stark inflation i vårt land. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10.

Herr talman! I utlåtande nr 19 har bankoutskottet tagit upp till behandling i ett sammanhang ett flertal motioner med allmänna uttalanden om det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken och med konkreta förslag till åtgärder av olika slag på den ekonomiska politikens område. Två motionspar har en vidare syftning än de övriga motionerna. Det ena paret är partimotioner från moderata samlingspartiet, och det andra är motioner som väckts gemensamt av folkpartiet och centerpartiet. I dessa motioner behandlas det aktuella ekonomiska läget och de prognoser som föreligger för 1970. Vidare kommenteras regeringens ekonomiska politik och framförs vissa förslag till åtgärder på detta område. Man kan alltså säga att dessa motioner utgör kommentarer till och i viss utsträckning alternativ till den av regeringen framlagda finansplanen. Jag vill emellertid konstatera att något gemensamt borgerligt alternativ till finansplanen har motionärerna inte kunnat åstadkomma. Finansplanen blir i nuvarande system formellt sett inte utskottsbehandlad. Man kan säga att den i viss mån har blivit det när bankoutskottet har tagit ställning till de motioner som mer eller mindre syftar till att presentera alternativ till finansplanen. Enligt det förslag till ny utskottsorganisation som nyligen har lagts fram skall ju finansutskottet avge utlåtande över finansplanen och då även över motioner av detta slag. Vi kan alltså se bankoutskottets utlåtande nr 19 och denna debatt såsom ett förebud om vad som skall komma om grundlagberedningens intentioner blir förverkligade. Mot den bakgrunden tycker jag det är intressant att konstatera att det inte finns någon reservation mot utskottets uttalande att motionärernas rekommendationer beträffande den kortsiktiga stabiliseringspolitikens allmänna inriktning inte har kommit att i högre grad skilja sig från vad som förordats i finansplanen. I båda de borgerliga partimotionerna diskuteras på vissa punkter det ekonomiska läget insatt i ett något vidare perspektiv, i vilket även strukturella förändringar i ekonomin blir aktuella. I det sammanhanget upptas även frågor såsom den offentliga sektorns tillväxt, näringslivets investeringar, avvägningen mellan konsumtion och investeringar, balansen mellan sparande och investeringar samt utrikesbalansens utveckling. I partimotionerna från moderata samlingspartiet kan huvudnumret sägas vara en diskussion av den offentliga sektorns expansion och konsekvenserna härav för den ekonomiska politiken och för näringslivets investeringar. Jag skall här inte återge resonemanget, som är sammanfattat i utskottets utlåtande. Slutsatsen av resonemanget är att den offentliga sektorns tillväxt bör begränsas. Såvitt jag kan finna är det alltså fråga om en traditionell attack från moderat håll mot den offentliga sektorn, även om attacken denna gång har fått en mera utpräglat ekonomisk-teoretisk utformning än vad som tidigare brukar vara fallet. För min del kan jag inte finna att den skarpa motsatsställning mellan den offentliga sektorn och näringslivets investeringar som målas upp i motionen är realistisk. Vi är givetvis alla medvetna om och ense om att det är av stor vikt för framstegstakten i ekonomin och för ekonomins internationella konkurrenskraft att näringslivets investeringar kan hållas på en mycket hög nivå. Regeringen har ju också deklarerat i finansplanen att den anser det vitalt för vår ekonomis styrka och expansionsförmåga att föreliggande investeringsplaner inom industrin kan realiseras och att en viktig förutsättning härför är en reell och finansiell återhållsamhet inom övriga sektorer. Men vi måste samtidigt ha klart för oss att de offentliga investeringarna i form av basinvesteringar inom olika områden och även den offentliga konsumtionen spelar en avgörande roll för produktivitetstillväxten i vår ekonomi. Jag behöver bara erinra om de insatser som samhället gör för forskning och teknisk utveckling och inom utbildningsområdet. Sedan är det klart att man kan göra olika bedömningar av hur avvägningen bör göras på kort sikt och i enskilda fall. Men det moderata receptet att den offentliga sektorns tillväxt skall begränsas är givetvis helt godtyckligt. Det är en politisk värdering som görs och som är ett uttryck för misstro mot den offentliga sektorn. Det är en politisk värdering som jag inte helt kan instämma i. Herr talman! Jag skall inte vidare gå in på de allmänna resonemangen i de borgerliga alternativa finansplanerna, utan jag övergår till att i korthet beröra de olika konkreta förslag som framförts i de motioner som bankoutskottet har behandlat. Flertalet av förslagen har riksdagen tagit ställning till flera gånger tidigare. Många yrkanden rör på ett eller annat sätt den offentliga sektorn. I flera motioner krävs att en parlamentarisk besparingsutredning skall tillsättas. Detta är enligt min mening inte ett realistiskt förslag. Tidigare erfarenheter visar att om man nämnvärt skall kunna minska statsutgifterna måste man ge sig på de stora utgiftsområdena: folkpensioner, barnbidrag, olika former av bidrag till kommunerna m.m. Jag har inte hört talas om att man från borgerligt håll föreslagit några reduktioner på dessa områden. Vad som bör göras är givetvis att se till att den statliga verksamheten drivs så effektivt och rationellt som möjligt. På detta område pågår också en kontinuerlig reformverksamhet. Att en parlamentarisk besparingsutredning skulle kunna lösa några problem härvidlag finner jag inte sannolikt. Rationaliseringsverksamheten tas särskilt upp i en partimotion från centerpartiet, som begär en utredning i syfte att samordna och förbättra denna verksamhet. De statliga organ som har ansvaret för denna verksamhet — riksrevisionsverket, statskontoret, försvarets rationaliseringsinstitut och riksdagens revisorer — har samtliga omorganiserats eller nyorganiserats under senare år och fått ökade resurser till sitt förfogande. Riksdagens beslut har i detta sammanhang varit enhälliga med något undantag. Att nu tillsätta en särskild utredning om rationaliseringsverksamheten kan jag inte finna motiverad. Centerpartiet tar i samma motion upp frågan om programbudgetering inom den statliga sektorn och kräver att ”alternativa programbudgetalternativ” skall utarbetas. Riksdagen har redan tidigare i år i statsverkspropositionen fått en redogörelse för den försöksverksamhet med programbudgetering som pågår. Därav framgår, vilket jag vill be tona, alt verksamheten fortfarande har karaktär av försök, vars resultat utvärderas efter hand. Enligt min mening finns det ingen anledning för riksdagen att nu binda denna försöksverksamhet. När det gäller försvarsdepartementets verksamhetsområde kommer riksdagen senare i år att få tillfälle att yttra sig om ett förslag till planeringsoch budgeteringssystem för försvaret, baserat på en programbudgetering. Slutligen har centerpartiet ett förslag som innebär att långsiktiga övergripande perspektivplaner skulle utarbetas. Vad som närmare avses med dessa planer framgår inte tydligt av motionerna. Möjligen har man utan närmare eftertanke gripit tag i termen perspektivplanering från den planeringsverksamhet som bedrivs inom försvaret. Såvitt jag förstår är kravet på långtidsplanering redan tillgodosett genom långtidsutredningarna och långtidsbudgeterna. I mittenpartiernas gemensamma motion tar man upp den statliga ekonomiska planeringen sedd i ett något vidare perspektiv och framför en rad olika krav som riksdagen de två senaste åren har tagit ställning till. Man begär att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att utarbeta riktlinjer för den ekonomiska planeringen. På detta område pågår en kontinuerlig utredningsoch utvecklingsverksamhet, och jag har inte blivit övertygad om att en särskild utredning skulle vara en konstruktiv väg att föra denna verksamhet ytterligare framåt. I flera motioner diskuteras hushållssparandets utveckling och framförs krav på en undersökning av hushållens sparvanor. Den statistik vi har på detta område är bristfällig, och några särskilda sparundersökningar har inte gjorts sedan slutet av 1950-talet. Jag vill medge att vissa skäl kan tala för att en ny sparundersökning borde genomföras. Vissa förberedande överväganden beträffande en sådan undersökning pågår emellertid redan, och vi bör väl avvakta och se vad de leder fram till. I ett par fall framställs utredningskrav som, såvitt jag kan förstå, redan är tillgodosedda. Det gäller frågan om möjligheterna att underlätta näringslivets kapitalförsörjning, bl.a. genom att överföra AP-fondens medel via bankinstituten, vilken faller inom ramen för 1968 års kapitalmarknadsutrednings uppdrag. Det gäller vidare frågan om olika finanspolitiska åtgärders effekt på produktion, sysselsättning och inkomstfördelning, som skall behandlas av den nyligen tillsatta budgetutredningen. Från moderat håll kräver man en översyn av systemet med emissionskontroll och i övrigt av metoderna för styrning av kreditmarknaden. Inte heller i detta fall kan jag finna att några bärande skäl har anförts för utredningskravet. Slutligen, herr talman, en gammal bekant — förslaget om inrättande av ett ekonomiskt-socialt råd — som årligen prövats av riksdagen de senaste fem åren. Rådet har emellertid uppträtt i skiftande skepnader under årens lopp, och jag har ett intryck av att det blir allt mer diffust för varje år. I årets version är det bara lösligt skisserat som ett rent diskussionsforum utan närmare anknytning till verkligheten och dess intressemotsättningar. Jag kan i vart fall inte uppfatta förslaget som ett realistiskt bidrag till strävandena att åstadkomma stabilitet i samhällsekonomin. Herr talman! Låt mig till sist konstatera att vad de borgerliga partierna kunnat åstadkomma — under skiftande grad av enighet — på den ekonomiska politikens område är en rad olika utredningskrav. Men något konstruktivt alternativ till regeringens uppläggning av den ekonomiska politiken har man inte kunnat samla sig kring. Herr talman! Utskottets socialdemokratiska hälft står för utskottets skrivning, och utskottet hemställer om avslag på samtliga i utlåtandet behandlade motionsyrkanden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Ståhle har i sitt älskvärda och stillsamma anförande huvudsakligen polemiserat med moderata samlingspartiet. Jag har alltså ingen anledning att här gå in på någon mer ingående diskussion med honom, även om jag tycker att han inte riktigt slutade i den anda som han i sitt i övrigt gentlemannamässiga anförande hade hållit sig till. Jag tror att både denna debatt och de offentliga redovisningarna klargör att oppositionen i viss mån har tagit ledningen i den diskussion som förts under de senaste dagarna om det allvarliga ekonomiska läget. Jag gläder mig åt att herr Ståhle slår fast att det är av stor vikt för framstegstakt och konkurrenskraft att näringslivets investeringar hålls uppe. Jag förmodar att han med det också menar att näringslivet behöver visas förtroende från statsmakterna. Jag gläder mig också åt att herr Ståhle försiktigt stödde tanken på en ordentlig undersökning av hushållssparandet, som gått ned på ett mycket betänkligt sätt. Det vore intressant att höra om finansministern, som har en interpellation från mig liggande, ville tala om åtminstone när han tänker svara på den. Herr Stefanson har i sitt inlägg gått igenom och motiverat de olika reservationerna. Jag skall därför inte syssla med dem, utan huvudsakligen ta upp ett mer principiellt resonemang. Vi vet ju alla att år 1970 kännetecknas — liksom 1969 — av en kraftig högkonjunktur. Efterfrågan är hög — inte minst från utlandet. Åtskilliga av exportindustrierna har orderböckerna fulla och arbetar så långt arbetskraften och den maskinella kapaciteten räcker. Arbetslösheten, som var oroande för mindre än två år sedan, har i stora delar av landet förbytts i brist på arbetskraft. Detta gäller särskilt de expansiva regionerna i Sydoch Mellansverige. Samtidigt kvarstår den regionala obalansen, och svårigheten att skapa varaktiga sysselsättningar i Norrland och de mellansvenska skogslänen är verkligen bekymmersam. Men vi kommer om några veckor att här i kammaren få tillfälle att diskutera de regionalpolitiska problemen, och jag skall därför inte fördjupa mig i dem nu. De oroande och illavarslande tecknen i den svenska ekonomins utveckling under de första månaderna i år har redan berörts av de tidigare talarna. Som herr Stefanson påpekade, steg konsumentprisindex med 3 procent under januari och februari och med 6,4 procent från februari 1968 till februari 1970. Finansministern räknade i finansplanen med en inflation för hela detta år på 3,5 procent. Men när konsumentprisindex för mars presenteras, skulle det inte förvåna mig om vi tvingas konstatera att penningvärdet redan under årets första kvartal försämrats lika mycket som, eller kanske mer än vad finansministern räknat med för hela året. Det har verkligen funnits skäl, när vi under de senaste dagarna fört en ganska intensiv offentlig diskussion om dessa saker. Det är också känt att valutareserven sjönk under fjolåret med ungefär en tredjedel, alltså med nära 1,9 miljarder till 3,8 miljarder, den i särklass lägsta årssiffran under hela 1960-talet. Valutareserven täcker nu faktiskt mindre än 5 å 6 veckors import till Sverige. År 1962, då den också var låg, täckte den åtminstone 14 veckor och 1968 ungefär 10 veckor. Avtappningen av valutareserven upphörde under de sista månaderna i fjol och i januari, men har sedan fortsatt under februari och mars. Det är därför naturligt att återkomma till den diskussion vi förde här under remissdebatten. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av tecken på obalans i ekonomin och peka t.ex. på den rekordhöga räntan. Det är den högsta ränta vi haft här i landet på 40 år. Det finns t.o.m. de som menar att den är den högsta på 50 år och att man alltså får gå tillbaka ända till kristiden efter första världs Ang. den ekonomiska politiken kriget, 1921, för att finna jämförbart diskonto. Industriinvesteringarna är för närvarande ganska höga, men vid en internationell jämförelse finner man att de har varit låga under en längre tid, och därför är det, som herr Ståhle medgav, nödvändigt att nu göra någonting åt detta. Det talas inte sällan om en förtroendekris i vårt land mellan näringslivet och den makthavande socialdemokratin. Jag skall inte uttala mig beträffande omfattningen av en sådan förtroendekris, men själva det faktum att man talar om den visar ju att allt inte är bra. I valrörelsen 1968 och i dess förspel kom de socialdemokratiska angreppen på näringslivet ganska tätt. Kanske är det också så att man inom näringslivet har en känsla av att regeringen i vissa frågor är mest intresserad av vad som är taktiskt användbart. Det saknas faktiskt inte underlag för sådana misstankar. Man kan som exempel ta landshövding Eckerbergs brev till industriministern. Eckerberg är alltså ordförande i en utredning som skall lägga fram förslag om samarbetet mellan näringsliv och statsmakt, och hans arbete är naturligtvis av mycket stort intresse. Men när han skriver till industriministern om utredningens arbetssituation gäller hans fråga vad utredningen skall presentera som passar in i socialdemokratins valuppläggning. Det är, framhåller herr Eckerberg, ”en rent politisk bedömning hur mycket regeringen nu vill ha fram och hur man ser på effekten. Vi har ju en valrörelse i faggorna, och hur mycket sprängstoff den skall tillföras från utredningen vill jag inte ensam avgöra”. När skrev en ordförande i en statlig utredning ett sådant brev till ett statsråd? Det minskar ju knappast förtroendekrisen. Och att den finns har herr Eckerberg senast häromdagen upprepat i Dagens Nyheter. Om denna förtroendekris ibland överdrivits, så kan man ändå inte säga att regeringen saknar ansvar för den situation som har uppkommit. Försöker man att studera de mera långsiktiga ekonomiska perspektiven — och det görs faktiskt i mittenpartiernas motion om den ekonomiska politiken och också i moderata samlingspartiets motion — finns det anledning till en betydande försiktighet, särskilt, som jag sade, på längre sikt. Planeringschefen i finansdepartementet Erik Böök har avslöjat några av de preliminära beräkningarna av den ekonomiska utvecklingen under 1970 talets första hälft, som gjorts för långtidsutredningen. Det var en inte alltför optimistisk bild han gav. Bruttonationalprodukten antas öka långsammare än under 1960-talet — 3,5 procent årligen mot över 5 procent 1960—1965 och 4 procent för senare hälften av 1960-talet. Skälet är dels en minskning i arbetskraftsutbudet, dels en förskjutning i fördelningen mellan olika näringsgrenar. Vi kan alltså räkna med att det blir en hård konkurrens om resursutrymmet i den svenska ekonomin. En hel del inteckningar av produktionsökningarna har faktiskt också gjorts. Vi är överens om att folkpensionärerna skall ha standardförbättring, och jag hoppas att vi också är överens om vårt ansvar för ett höjt u-landsbistånd. Den känsla som inte minst ungdomen har för den värld vi lever i måste ju ta sig uttryck i att vi fullföljer och intensifierar våra strävanden på den punkten. Folkpartiet och centern har drivit på en saktfärdig socialdemokrati när det gällt just u-landsbiståndet, och vi kommer att fortsätta med detta. Det finns andra redan beslutade åtgärder som medför automatiska kostnadsstegringar för det allmänna under kommande år. Det knappa reservutrymmet blir alltså kännbart för den offentliga sektorn, och det blir nödvändigt med en hård prioritering av utgifter och reformbehov på det området. När kommer regeringen att presentera långsiktiga prioriteringar som uttryck för sin politiska vilja? Blir det i själva valrörelsens slut spurt? Det brukar ju inte vara precis den lämpligaste tidpunkten. En god ekonomisk politik kräver faktiskt en utbyggd ramplanering. En fastare och mera långsiktig ekonomisk planering är i sig ett viktigt stabiliseringspolitiskt instrument, och jag tror inte att någon kan säga att den nuvarande planeringen i vårt land är tillräcklig. Flera av de politiska beslut som riksdagen fattar i år kommer att ha betydande inflytande på hur samhället ser ut ända fram till år 2000, och bortom sekelskiftet. Det ger ökad tyngd åt vårt krav på ett mera långsiktigt planeringstänkande. Vi har försökt beskriva hur en effektiv och långsiktig planering skulle kunna utformas. Vi har pekat på behovet av flera alternativa planer, understrukit att planeringen måste göras rullande och att den måste ges en politisk förankring genom att regering och opposition i anslutning till planerna redovisar sin politiska vilja och verkligen anger vilken av de alternativa planerna som man finner mest realistisk och önskvärd att följa. Nu krävs det inte bara en prioritering av nya reformer så att de kan genomföras i angelägenhetsgrad allteftersom resurserna växer. Vad är det som säger att alla de nuvarande ändamål, till vilka pengar anslås över statsbudgeten, skulle vara mer angelägna än de eftersatta reformbehov som väl alla är medvetna om? Är socialdemokratin säker på att en kraftigare utbyggnad av barnstödet, t.ex. genom införande av ett vårdnadsbidrag, är mindre angelägen än allt det som riksdagen nu anslår pengar till? Vi lever i ett samhälle med snabba och stora förändringar. Vi måste existera med förändringarna och försöka styra dem så att vi verkligen får utrymme för våra politiska värderingar. Den fortgående utvecklingen ställer ständigt krav på nya reformer — kräver ingripanden på nya områden. Men är det helt säkert, att inte förändringar na och utvecklingen gör vissa offentliga utgifter mindre angelägna, även om de i en gången tid har varit mycket motiverade? Vem vågar säga, att statliga medel på alla områden används på bästa sätt och att inga besparingar kan göras på något område? Men ändå avvisar utskottsmajoriteten kraven på en parlamentarisk besparingsutredning, där vi gemensamt skulle se efter om det inte finns möjlighet att göra en nedskärning som kunde komma nya, viktiga områden till godo. Jag har försökt att inte på något sätt överdramatisera de tydliga tecknen på obalans i den svenska ekonomin. Och jag är litet förvånad över att regeringen så länge enbart visat upp en fasad av oberördhet inför de svårigheter som vi kan skönja. Vi har inte haft till syfte att åstadkomma någon våldsam och överdriven diskussion. Vi har velat ha en stillsam överläggning om dessa saker, men det har varit omöjligt att komma i kontakt med regeringen. ”Än finns det ingen anledning till panik”, det är vad finansministern kostar på sig att svara. Nej, det gör det inte, men en förutseende regering brukar handla i god tid innan det finns någon som helst anledning till panik. I går hände det onekligen någonting. Regeringen har till sist insett att den måste ta itu med den försämring av den samhällsekonomiska balansen som inte bara kan anas utan som redan inträtt på vissa områden, med en 3-procentig inflation under årets första två månader och en fortgående åderlåtning av vår valutareserv. Kring en förnuftig stabiliseringspolitik borde regering och opposition ha kunnat enas, men herr Sträng är som vanligt sig själv nog. Åtgärden att helt hastigt återinföra den 23-procentiga investeringsavgiften på icke-prioriterade byggen och senareläggandet av vissa statliga beställningar är bevis för att regeringen satt sig själv och oss alla i ett bekymmersamt läge. Det är inte många som tror att dessa in Ang. den ekonomiska politiken grepp kommer att räcka. Flera inhopp låter nog inte vänta på sig. Det intressanta är här, och det tror jag att allmänheten har noterat, att regeringen började röra på sig först sedan oppositionen slagit larm om det ekonomiska lägets allvar. Regeringen har tvingats erkänna att det krävdes omedelbara åtgärder, men man har väntat så länge att man kommit i ett läge där man måste tvärbromsa, och som alla vet — när man tvärbromsar är det risk för knyckar och sladdar. Det rycker också undan fotfästet för planeringen, inte bara inom de enskilda företagen utan också hos arbetsmarknadens organisationer. Det kan möjligen leda till en risk för att man söker hugga för sig för att komma på den säkra sidan. Hur skulle man då kunna följa finansministerns uppmaning i finansplanen att visa återhållsamhet? Går man till de faktiska åtgärder som finansministern föreslår, så är det ju som herr Nils Theodor Larsson och andra påpekat så att dessa kommer att diskuteras senare här i kammaren, Man kan redan nu notera att byggreglering plus investeringsavgift är en svårhanterlig och krånglig metod. Förra gången den användes kritiserades den från flera håll, inte minst av byggnadsarbetarna. Det blir nu stopp för en rad i och för sig välmotiverade byggen inom t.ex. handel och för sociala och kommunala institutioner. Vidare kommer alla de grupper som samlat in pengar till samlingslokaler för religiösa och andra ideella ändamål att få stora svårigheter. Vår uppfattning att dagens läge kräver en stabiliseringskonferens där partierna och arbetsmarknadens parter är representerade kvarstår trots gårdagens ingripande av herr Sträng. En sådan konferens borde samlas under våren och uteslutande inriktas på åtgärder för att motverka inflationen, främja industriinvesteringarna samt skapa en bättre utveckling av den svenska handelsbalansen. Däremot skulle den inte ha till syfte att förbereda höstens och vinterns avtalsförhandlingar, men det säger sig självt att en framgångsrik stabiliseringskonferens i sig lägger en riktigare grund för sådana överläggningar. Ytterst är det, herr talman, fråga om att skapa förtroende för statsmakternas handlande och att avlägsna intrycket att regeringen är beroende av vissa partivänners strävan att förvandla hela näringslivet till en tummelplats för socialistiska hugskott och påfund.

Herr talman! Jag skall i stort sett underlåta att bemöta herr Ståhles argumentering mot de moderata alternativ som mitt parti har lagt fram. Jag antar att andra representanter för mitt parti kommer att göra det. Men jag vill knyta an till det inledande resonemang som herr Ståhle förde rörande frågan om finansplanens riksdagsbehandling. Han beklagade, om jag inte missförstod honom, att det inte fanns möjlighet att som i andra parlament utskottsbehandla finansplanen och därefter riksdagsbehandla den. Därigenom skulle man få ett ordentligt underlag för den fortsatta granskningen av olika anslag och vidare en betydligt starkare sammanhållande effekt än nu, då allting i stort sett flyter ända fram till dess att i samband med kompletteringspropositionen redovisas det samlade resultatet av vårens arbete. Jag delar således herr Ståhles uppfattning och tycker att det är synd att vi inte har kunnat åstadkomma samma budgetgranskning som i andra länder. Som ordförande i statsutskottet har jag faktiskt — det vill jag gärna tala om i denna kammare, eftersom det kanske inte är känt — i flera år under hand sökt förmå regeringen att gå med på en ordning som skulle ha möjliggjort en sådan granskning av och debatt om finansplanen. Det finns nämligen möjligheter att redan inom nuvarande grundlags ram åstadkomma en reell riksdags behandling av finansplan och statsverksproposition. Men regeringen har varit negativ. Den har ju en märklig förmåga att vara ”konservativ” i ordets sämre bemärkelse så fort det gäller förslag om nyheter, reformer och moderniseringar från oppositionens sida. Nu tycks denna fråga ändå lösa sig inom ramen för vår nya konstitution. Jag tror att det är fördelaktigt och att riksdagsarbetet mår väl av det. Detta om detta, herr talman. Vi vet alla att det inte är lätt att teckna en klar och entydig bild av vårt samhällsekonomiska läge i dag. Jag tror att ett försök att göra det skulle visa motsägelsefyllda drag. Underlaget för säkra slutsatser om de närmaste månadernas utveckling är minst sagt bräckligt. Å ena sidan befinner vi oss alldeles otvivelaktigt mitt i en utpräglad högkonjunktur, låt vara med varierande styrka i olika branscher och med regionala och ganska allvarliga sysselsättningssvårigheter. Det är en högkonjunktur som har medfört att all tillgänglig produktionskapacitet tagits i anspråk. Vi kan i stort sett sälja allt vad vi kan tillverka. Å andra sidan kan vi snart sagt dagligen inregistrera tecken på balansrubbningar i ekonomin, rubbningar som tydligen tenderar att skärpas. Gemensamt för båda dessa sidor av utvecklingsförloppet är det svenska näringslivets begränsade produktionskapacitet, en följd av 1960-talets otillräckliga investeringar. I själva verket har under nu rådande högkonjunktur alldeles klart bekräftats att vår kritik mot regeringens investeringspolitik varit berättigad. Den offentliga sektorn inklusive bostadsbyggandet har tillåtits förfoga över en alltför stor del av våra samlade resurser, till men för tillväxttakten och den långsiktiga välståndsutvecklingen. Herr Ståhle kritiserade moderata samlingspartiet för dess synpunkter på den offentliga sektorns storlek och sade att vi skulle gjort en ”skarp gränsdragning” mellan den offentliga sektorn å ena sidan och den enskilda sektorn å andra sidan samt att vi skulle bortse från det obestridliga sammanhanget mellan de olika sektorerna inom samhällsekonomin. Det är en felaktig argumentation som herr Ståhle för. Vi har aldrig haft en så doktrinär inställning då det gäller den offentliga sektorns storlek. Det ömsesidiga beroendet är, som jag framhöll, alldeles påfallande. Vad vi har syftat till är att uppdraga principiella riktlinjer för utvecklingen, så att tillväxttakten kan ökas. Det är inte en politisk utan en ekonomisk-politisk bedömning som vi gör för att garantera en bättre och snabbare tillväxttakt än den vi har haft och kan se fram emot. Våra resurser är inte obegränsade. Vi måste helt enkelt göra en prioritering mellan de olika sektorerna. Den offentliga sektorn får då inte öka avsevärt snabbare än ökningen av de resurser som vi allesammans är med om att arbeta ihop. Om inte den offentliga sektorn håller sig i stort sett inom sådana ramar, blir konsekvensen att den en ;skilda sektorn måste begränsas, och erfarenheten har visat att det då varit de industriella investeringarna som drabbats. Den tablå som bankoutskottet redovisar på s. 8 i sitt utlåtande bekräftar de tendenser som jag här har påtalat. Tablån visar hur den privata konsumtionen från 1960 till 1969 klart minskat; det är en alldeles påtaglig trend. Den visar också hur de privata bruttoinvesteringarna har undergått en motsvarande minskning och hur den offentliga sektorn har ökat från 24,9 till 32,4 procent. Vi är naturligtvis medvetna om — det underströk också herr Helén — att samhällsutvecklingen kommer att skapa nya behov och ställa nya krav på insatser från den offentliga sektorns sida. Nya angelägna önskemål måste förverkligas, men om vi skall kunna förverkliga .dem måste vi i varje givet ögonblick göra en prioritering mellan vad vi har och vad vi kan få. Vi måste göra en av Ang. den ekonomiska politiken vägning mellan vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt, därför att resurserna inte kommer att räcka till att fortsätta på samma sätt som vi hittills har gjort. Det går inte i längden att både öka den offentliga sektorn i samma takt som under de gångna åren och samtidigt göra gällande att den industriella kapaciteten skall byggas ut. Det är en ekvation som icke kommer att gå ihop. I det sammanhanget, herr Ståhle, kan vi inte bortse ifrån att det är de industriella investeringarna som är avgörande för välståndsutvecklingen. Det är ju vad finansministern vid upprepade tillfällen under de senaste månaderna starkt har understrukit och som också nu motiverat vissa kraftåtgärder från regeringens sida. Även om år 1969 representerade en viss omsvängning med en på nytt växande enskild investeringstakt efter den tidigare dämpningen och efter den tidigare faktiska tillbakagången, var uppgången 1969 i absoluta tal klart otillräcklig. Behovet av näringspolitiska stimulansåtgärder och av en klar prioritering av industriinvesteringarna är alltså i dag alldeles påtagligt. Jag menar att årets finansplan inte tillgodosett dessa krav. Den kännetecknades generellt sett av en optimism i överkant. Den byggde på förhoppningar om en positiv utvecklingstrend i nära nog alla för samhällsekonomin avgörande hänseenden: ökande export, mindre ökande import, stigande industriinvesteringar, förbättrat valutaläge, successivt lättad kreditmarknad och en lugn prisutveckling. I inget av dessa hänseenden har förväntningarna hittills klart infriats. Från vår sida framfördes redan i januari månad varningar för en alltför sangvinisk bedömning. De tillbakavisades från regeringens sida som ett uttryck för oppositionens vanliga svartmålning. Kammarens ledamöter minns helt säkert statsminister Olof Palmes spydiga kommentarer och tirader här i kammaren under remissdebatten. Så sent som för någon vecka sedan ironiserade finansministern över oppositionens tal om samhällsekonomiska svårigheter och påståenden om tendenser till försämrat ekonomiskt klimat. Statssekreterare Kjell-Olof Feldt fullföljde denna linje i den ekonomiska TV-debatten för ett par dagar sedan. I det utlåtande av bankoutskottet som vi nu behandlar hävdar — som herr Strandberg nämnde för någon timme sedan — utskottets majoritet att det inte finns anledning till erinran mot de optimistiska konjunkturprognoser som redovisas i finansplanen. Den information som senare tillkommit, säger utskottet, ”tyder inte på att prognosen i något mera betydande hänseende skulle behöva revideras”. Och nu vet vi att finansministern i går lade fram proposition 101 om investeringsavgifter för vissa byggnadsarbeten.

Där sägs vidare, att det strama kreditmarknadsläget emellertid gör att en prioritering av industrins investeringsplaner måste ytterligare markeras genom en dämpning av benägenheten för mindre angelägna byggnadsinvesteringar. De medel som finns för att dämpa denna investeringsbenägenhet måste förstärkas. Jag skall nu inte debattera de åtgärder som föreslås i proposition 101 som sådana. Syftet med att prioritera industriinvesteringarna kan vi vara överens om, men åtgärden som sådan är verk ligen milt sagt högst diskutabel. Vi får emellertid tillfälle att senare återkomma till det här nya inslaget i regeringens stoppoch gåpolitik, eller bergoch dalbanepolitik; stryk det som inte passar. Vad som är intressant och anmärkningsvärt är att finansministern nu erkänner att situationen är oroande och att vår kritik och våra farhågor från början av året har varit berättigade. Det är naturligtvis ingenting att glädjas över. Tvärtom. Vi har alla ett klart gemensamt intresse att komma till rätta med balansrubbningarna så snabbt och så effektivt som möjligt. Vi har också ett gemensamt intresse att återställa det förtroende mellan statsmakterna och näringslivet och den tilltro till den ekonomiska politiken som är en avgörande förutsättning för investeringar och för satsningar i kapital, initiativ och duglighet, i en långsiktig, välståndsbefrämjande aktivitet. Skall vi lyckas förutsätter det att förtroendekrisen kan övervinnas. Låt mig säga, eftersom industriministern nu är närvarande i kammaren, att detta kräver en dämpning av de yviga socialistiska spekulationerna och av det som flertalet inom näringslivet ”uppfattar” som en äventyrlig näringspolitisk experimentlusta. Detta kräver i sin tur ekonomiskt förnuft, politisk realism, vilja och klarsyn. Läget är oroande. Det behöver inte innebära någon panik, men det finns plats för och behov av självrannsakan. Vi måste kosta på oss att dra ut konsekvenserna av att vi lever över våra tillgångar. Vi konsumerar mer än vad vi själva producerar för konsumtion, och vi har i längden inte råd att betala den import eller den förtäring av våra lagertillgångar som fordras för att fylla igen detta saldo. Vi investerar totalt sett mer än vi sparar och konsumerar mer än vi tillverkar. Saldot kommer bl.a. till uttryck i en minskande valutareserv som kommer att successivt begränsa vår handlingsfrihet. Vi för en kreditpolitik som reser spärrar för investeringsutvecklingen och som grymt — det är inte överord — drabbar den mindre och medelstora företagsamhet som vi behöver för näringslivets expansion och för att tillgodose det konsumtionsbehov som annars måste söka sig till importmarknaden. Men lättnader i kreditpolitiken kan inte åstadkommas utan en finanspolitisk restriktivitet, den restriktivitet regeringen hittills inte haft det politiska modet att tillämpa. Det är inte besynnerligt att prisutvecklingen under årets första månader ger anledning till bekymmer. Oavsett vilka förklaringar eller bortförklaringar man må ha till utvecklingen, motsvarar prishöjningarna, som herr Helén påvisade, i stort sett hela den uppgång som finansministern förutsåg för innevarande år. Det skatteförslag som vi kommer att få tillfälle att diskutera här i kammaren om någon månad är ägnat att ytterligare skärpa svårigheter och problem, nämligen att stimulera konsumtionen, att minska sparandet, att bygga under kompensationskrav och därmed driva upp löner, kostnader och priser, att med andra ord göra inflationshotet än mer akut. Herr talman! Det är regeringen som bär ansvaret för den ekonomiska politiken. Vår socialdemokratiska regering är politiskt stark, starkare än någon tidigare regering under efterkrigstiden i vårt land, vilket gör regeringens ansvar än mer förpliktande. Den har en parlamentarisk majoritet i riksdagens båda kamrar, och det ansvar jag här talar om innefattar både de åtgärder som hittills har underlåtits och de åtgärder som nu fordras. Det är inte oppositionens sak att dela detta ansvar. Oppositionen har att påtala vad den anser vara vrångt och tokigt i politiken och att säga ifrån hur den i stora drag skulle ha velat ha det. Men ansvaret är och förblir regeringens. Det är därför, herr talman, som jag ställer mig kritisk mot förslaget att oppositionspartierna skulle göras medansvariga genom att ingå i något slags institutionaliserat samråd med regeringen samt arbetsmarknadens och näringslivets parter i ett permanent ekonomiskt-socialt råd. Vill regeringen samråda med oppositionen och diskutera med oppositionen, skall vi däremot inte undandra oss vårt ansvar. Vi kommer tvärtom att vara beredda att delta i förutsättningslösa överläggningar, inriktade på att finna praktiskt politiska lösningar av de många samhällsproblem som nu föreligger och som i allra värsta fall skulle kunna utvecklas till en allvarlig ekonomisk kris i detta land, Europas rikaste land.

Herr talman! Jag skall i likhet med herr Helén på intet sätt försöka svartmåla den situation som nu är rådande, mer än vad som är nödvändigt. Men när man läser bankoutskottets utlåtande nr 19 och därtill fogade reservationer, kan man inte komma ifrån att såväl utskottets majoritet som reservanterna hyser en viss oro. Läser man raderna i utskottets skrivning och även tänker sig vad som står att läsa mellan raderna i skrivningen, finner man att det föreligger en viss oro för nuet och framtiden. I detta sammanhang må det vara mig förunnat, om jag så får uttrycka mig, att påminna om det utspel som vår partiledare gjorde för ungefär 14 dagar sedan, när han med skärpa påminde om att nödvändiga åtgärder måste vidtagas. Jag har mycket noga läst utskottets utlåtande. Där sägs på många ställen att utskottet delar motionärernas uppfattning att åtgärder bör vidtas, och det hänvisas till utredningar, men så slutar det hela med att utskottet avstyrker samtliga motioner. Detta är numera brukligt inom samtliga utskott med den majoritet som finns inom båda kamrarna. Vi har speciellt från mittenpartiernas sida under de senaste åren med skärpa framhållit nödvändigheten av att gemensamma åtgärder vidtas. Vi har, som även herr Helén här anfört, framhållit nödvändigheten av att en parlamentarisk utredning tillsätts där alla får ta del av problemen och gemensamt söka lösa dem. I reservationen på denna punkt talas om rationalisering och planering inom den statliga sektorn. Reservanterna hänvisar även till såväl minskningen av hushållssparandet som en viss oro när det gäller det enskilda sparandet. Det är väl bara att hoppas att det på denna punkt kommer att vidtas vissa åtgärder, även om kammaren inte bifaller motionerna. Låt mig, herr talman, här bara uttala en liten undran. För ungefär en vecka sedan var finansministern uppe i norr — om det var i Boden eller Haparanda kommer jag inte ihåg — där han enligt referat i sina egna tidningar — jag hade inte nöjet att vara närvarande — sade att det inte fanns anledning till någon oro vare sig för ekonomin i vårt land eller för valutautflödet. Efter knappt en vecka får vi sedan den proposition som nyligen är omtalad, nämligen nr 101, i vilken föreslås drastiska åtgärder. Hade man följt de rekommendationer som oppositionen givit under dessa år och som återfinns i reservationerna, skulle man måhända inte ha behövt vidtaga de drastiska åtgärder som föreslås i proposition 101. Om detta är dock ingenting att säga. Vi får bita i det sura äpplet och försöka svälja det. Det är viktigare att göra någonting för att sanera ekonomin, byteshandeln och valutareserven än att föra en låtgåpolitik där över huvud taget ingenting sker.

Vi vet att det har förts en ekonomisk politik, som inte gagnat näringslivet. Sparandet har varit för dåligt. Nödvändiga investeringar har inte kunnat göras under dessa år. Detta har givetvis påverkat den ekonomiska utvecklingen, vilket jag och även andra talare tidigare har omnämnt. Vi har därför i våra motioner med skärpa velat framhålla alla de åtgärder som nu återfinns i de reservationer som herr Larsson i Högsby har yrkat bifall till. Jag vill, herr talman, bara framhålla att felet med de i propositionen föreslagna åtgärderna är att de inte kommer att få någon verkan förrän om ungefär ett år. Detta bevisades förra gången en straffavgift på det fria byggandet infördes. Frågan är om inte redan nu åtgärder behöver vidtagas för att vi skall kunna rätta till vår ekonomi. Personligen är jag inte förundrad om vi, innan vi slutar vårriksdagen, får nya påbud från finansministern eller måhända industriministern om vissa kanske längre gående åtgärder för att klara den ekonomiska utvecklingen i vårt samhälle. Herr Helén har talat om en stabiliseringskonferens. Jag delar hans uppfattning. Jag tror att vårt lilla lands läge i Europa och i den stora världen är sådant att det, även om regeringen har en majoritet bakom sig, är nödvändigt att även minoriteten samt näringslivet får säga sitt för att vi skall kunna lösa de ekonomiska problemen på bästa sätt.

Herr talman! Jag vill anknyta till det anförande som nyss hölls av herr Bohman och belysa en faktor i sammanhanget som jag anser förtjänar allvarlig uppmärksamhet, nämligen arbetskraftsfaktorn. Jag har haft tillfälle att gå igenom den avstämning av 1965 års långtidsutredning som gjordes 1968 med beräkningar rörande arbetskraftsutvecklingen fram till 1980.

För den närmaste femårsperioden, 1970—1975, kommer ökningen att vara så ringa som 0,1 procent för att 1975—1980 hålla sig vid plus minus noll. Antalet kommer till och med att något minska. Vi blir med andra ord beroende av invandringen, och det är ju en ganska osäker och äventyrlig rekryteringsbas. Vad jag med detta vill ha sagt är att det inte är fråga om bara en tillfällig överhettning i vår ekonomi just nu. Vi står i stället inför en permanent brist på arbetskraft. Arbetskraftssituationen är den vassa egg, på vilken hela vår ekonomi balanserar.

Det är med tanke härpå som vi från vår sida anser att hög prioritet måste ges åt industrins investeringar för rationaliseringsändamål. Den offentliga sektorn och kanske även i någon mån bostadsbyggandet måste ges mindre utrymme i fortsättningen. Vi kommer nog inte ifrån detta. Det senare kan göras bl.a. på det viset att saneringen av äldre bostäder får vänta några år. Inte minst nödvändigt är det också att de kommunala investeringarna hålls inom rimliga gränser. Vad jag nu sagt innebär ingen misstro mot den offentliga sektorn, utan såvitt jag kan se blir restriktioner på detta område i en nära framtid en tvingande nödvändighet. Storkommunutvecklingen bör «också kunna lugnas ner, Över huvud taget tror jag att vi har all anledning att mycket snart ta prioriteringen för olika ändamål under omprövning. Men givetvis finns ett alternativ, och det är en fortsatt och växande inflation — ett i sanning dystert alternativ. Den senaste tidens prisutveckling är, som någon har sagt, ett skrämmande tecken på vad som i denna del kan väntas. Den kommer av allt att döma att accelerera. Kostnadsutvecklingen hänger som ett hot över den svenska ekonomin. Bankoutskottet, som ju på sitt sätt inom riksdagen har ansvar för penningpolitik och finanspolitik, borde i denna del ha kraftigare besinnat sitt ansvar och inte låtsats som om prognoser och allt är i huvudsak i sin ordning.

Herr talman! På grund av det kvardröjande tvåkammarsystemet är finansministern förhindrad att delta i första kammarens debatt. Det vore emellertid kanske oriktigt att den här debatten helt ägde rum utan något inlägg från regeringsbänken. Jag skulle vilja dela upp mina kommentarer till debatten — som jag har kunnat följa den — i två olika avsnitt. Först skulle jag vilja diskutera vad som faktiskt sker i vår ekonomi och den politik som faktiskt bedrivs, för att sedan komma tillbaka till oppositionens handlande i ekonomisk-politiska sammanhang. Jämför vi läget i dag med den bedömning som skedde i statsverkspropositionen — det gjorde herr Bohman — är det riktigt att de, skall vi säga, optimistiska prognoser som gjordes i budgeten inte bara har slagit in utan i betydande utsträckning överträffats när det gäller den internationella utvecklingen. Det är alldeles påtagligt att den internationella högkonjunkturen har en större styrka än vad man rimligen kunde anta för ett halvår sedan. Jag tror att det är en rätt allmän bedömning som jag ger uttryck för, om jag säger att högkonjunkturen säkerligen kommer att bestå på våra viktigaste marknader in på år 1971. Det medför i sin tur att den överkonjunktur som råder i vårt land har blivit mera markerad än den var vid årsskiftet. Det som har hänt i den ekonomiska politiken är ett exempel på hur man hanterar en sådan situation. Det sker inga dramatiska kast i den ekonomiska politiken, utan den innebär — om det är en realistisk politik — ett successivt uppföljande av utvecklingen och en successiv anpassning av politiken till utvecklingen. I budgeten — och då menar jag inte bara budgetförslaget för nästa budgetår utan innevarande års budget för det halvår som vi nu är inne i — har skett en icke oväsentlig åtstramning av finanspolitiken som lett till ett mycket kraftigt nedbringande av det statliga upplåningsbehovet. Jag tror att man kan säga att denna åtstramning var välkommen och nödvändig. Men är den tillräcklig? Den investeringsavgift som annonserades i går visar att åtgärderna som sådana inte har varit tillräckliga utan måste mot bakgrunden av den pågående överkonjunkturen skärpas. Detta sker genom denna investeringsavgift som vi har lagt förslag om till riksdagen, men också genom att de statliga utgifterna säsongmässigt och temporärt dras ned. Sedan kan man alltid fråga: Räcker dessa åtgärder för att åstadkomma den balans i ekonomin som vi behöver? Det är omöjligt att säga i dag. Den här debatten kommer egentligen en aning för tidigt; det är bara ett par veckor kvar innan riksdagen får tillfälle att ta del av kompletteringspropositionen och därmed regeringens bedömning av det ekonomiska läget och regeringens syn på den ekonomiska politiken. Efter ytterligare några veckor får vi tillfälle att debattera denna proposition här i kammaren. Från den synpunkten har därför den här debatten kanske kommit upp vid en inte helt lämplig tidpunkt. Det var en rätt fantastisk tanke som herr Helén förde fram — om nu refe ratet är riktigt av vad han sade — nämligen att förslaget om en investeringsavgift skulle vara ett resultat av oppositionens förslag för någon vecka sedan. Jag utgår emellertid från att herr Helén måste ha felrefererats på den punkten. Rent tekniskt går det inte att arbeta så snabbt, även om det är en snabb regering. Det här förslaget var förberett och klart långt dessförinnan. Det sägs att regeringens politik har inneburit att vi inte har gett industriinvesteringarna den prioritet som de bör ha med hänsyn till vårt — jag vill understryka det — långsiktiga bytesbalansproblem. Vi har nämligen ett sådant. Det är en felaktig historieskrivning om man vill underkänna regeringens konsekventa hävdande av industriinvesteringarnas nödvändighet för att förbättra och återställa jämvikten i vår bytesbalans. Jag skulle naturligtvis här kunna göra en ganska lång historieskrivning beträffande de successiva åtgärder som satts in under 1960-talet för att just stimulera industriinvesteringarna. Den senaste betydelsefulla stimulansen låg naturligtvis i omläggningen från omsättningsskatt till mervärdeskatt. Nu är det så att industriinvesteringar inte är en storhet som direkt styrs av den ekonomiska politiken. Man kan stimulera dem genom vissa finanspolitiska åtgärder, som skett. Man kan också stimulera dem genom att bereda det utrymme i samhällsekonomin som behövs för att en stigande investeringsefterfrågan skall kunna realiseras utan att åstadkomma ett övertryck i ekonomin. Vi menar att det är det som sker genom årets budgetförslag. En viss uppgång av industriinvesteringarna ägde rum under fjolåret, och såvitt vi nu kan bedöma kommer en ganska väsentlig investeringsökning att äga rum under innevarande år. Detta kan i sin tur vara en — låt mig använda uttrycket — de factokommentar till den ofta påtalade förtroendekrisen. Jag tycker över huvud taget att det är värdefullare att se till hur folk handlar än till vad de säger. Den svenska industrins aktivitet i dag — både åtgärderna på investeringssidan och dess förbättrade vinstläge — talar ett helt annat språk än det förtroendekrisspråk som herrar Bohman och Helén så gärna återger här i kammaren. Det är inget sensationellt att det slutliga ställningstagandet till den ekonomiska politiken framöver görs i kompletteringspropositionen. Detta är återigen ett exempel på hur politiken fungerar, Politiken måste — jag vill upprepa det — vara en politik som successivt anpassar sig till ett föränderligt konjunkturläge. Att kalla det för bergoch dalbaneeller stoppoch gåpolitik är verkligen att vända upp och ner på begreppen, herr Bohman. Det är nämligen självklart att den ekonomiska politiken, om den icke anpassade sig till utvecklingen, verkligen vore en dålig politik. Jag vill upprepa att det är att vända upp och ner på begreppen om man kallar en anpassning av konjunkturpolitiken efter konjunkturutvecklingen för en bergoch dalbanepolitik. Det intressanta är kanske inte att upprepa ganska självklara ting om vår politik, utan det intressanta är formen för oppositionens kritik av denna politik. Jag delar herr Bohmans uppfattning att oppositionen icke i den meningen är medansvarig för den ekonomiska politiken att vi bör syfta till att få ett institutionaliserat medansvar, vilket jag tror vore olyckligt för vår demokratis vitalitet. Men naturligtvis har oppositionen ett medansvar för den ekonomiska politiken i den meningen att oppositionen — om jag får uttrycka mig litet patetiskt — har ett moralisktpolitiskt ansvar för sitt uppträdande i ekonomisk politik. När man säger att regeringens finanspolitik varit för svag med hänsyn till rådande efterfrågan på arbetskraft, bytesbalansläge och prisutveckling är dock detta en argumentering som i och för sig rationellt kan läggas fram på ett intelligent sätt. Jag Ang. den ekonomiska politiken vill heller inte bestrida att man kan föra en sådan diskussion. Men några för vilka det borde vara besvärande att föra en sådan diskussion, är just oppositionen. Jag vill inte dra in oppositionen i något medansvar för den ekonomiska politiken, eftersom det självklart är regeringen som bär ansvaret för denna politik. Alla är dock ansvariga för sina egna handlingar. Oppositionen är alltså inte ansvarig för regeringens handlingar, men väl för sina egna. Oppositionens företrädare kan inte om innevarande års budget och det budgetförslag som diskuteras säga att dessa är uttryck för en för svag finanspolitik när oppositionen samtidigt, i sitt eget agerande, velat ytterligare försvaga vad man nu i efterhand anser vara en alltför svag politik från regeringens sida. Att oppositionen uppträder på det sättet har vi ju sett också under de allra senaste dagarna. Skattemotioner har lagts fram — vi får tillfälle att diskutera dem mer i detalj senare — som enligt vår bestämda mening innebär en ytterligare försvagning av vår ekonomiska politik. Efter ytterligare några dagar greps emellertid oppositionen av ett samhällsekonomiskt ansvar — det är i och för sig bara bra. En framstående partiledare sade då att vi behöver höja mervärdeskatten redan innevarande år för att åstadkomma den dämpning av efterfrågan som skulle vara påkallad. Detta skulle ha varit ett intressant inlägg i en ekonomisk-politisk debatt om det inte verkligen vore uttryck för en stoppoch gå-politik. När finansministern säger att enligt hans uppfattning denna åtgärd inte är aktuell eller befogad i det läge som man nu kan bedöma, vad händer då inom oppositionen? Då faller förslaget! Man förklarar att om inte herr Sträng är med på förslaget, saknar det aktualitet. Men hur kan förslaget sakna aktualitet för oppositionen, vars uppgift ju är att verkligen föra en konsistent alternativ politik? När därför herr Helén talar om att vi bör ha en långsiktig Ang. den ekonomiska politiken planering i vår politik, vilket är riktigt, måste han med sitt förflutna ha en mycket låg uppfattning om denna kammares ledamöters minne. Jag skall inte ytterligare kommentera diskussionen om att det här skulle vara fråga om en förtroendekris. Den ”förtroendekrisen” skall vi nog klara upp för egen räkning. Min fråga är snarare: Hur skall oppositionspartierna klara upp sin förtroendekris? Såvitt jag kan bedöma måste oppositionen genom sitt agerande i den ekonomiska politiken, framför allt genom sitt agerande under de allra senaste dagarna, verkligen ha inbjudit till en allvarlig förtroendekris mellan sig och inte bara näringslivet utan över huvud taget den för vår ekonomiska utveckling intresserade delen av svenska folket. Men det är oppositionens problem, och jag hoppas att ni skall kunna klara upp det. Samtidigt är det emellertid också i någon mån fråga om politikens anseende i detta land.

Herr talman! Statsrådet Wickman inledde med ett senkommet erkännande av tvåkammarsystemets olägenheter. Jag är glad över att insikten har nått regeringsbänken på den punkten. Jag skall inte bli långrandig men vill gärna påpeka att det var ett par saker i mitt inlägg som industriministern inte alls tog upp. Den ena gällde behovet av en sparundersökning. Han gjorde inga kommentarer till hushållssparandets nedgång och sade ingenting om huruvida man åtminstone avser att undersöka omfånget av och orsakerna till denna förändring. Vi vet alla vilken betydelse ett ökat enskilt sparande skulle ha för undvikande av den typ av kapitalbrist som har utlöst de senaste månadernas och veckornas allvarliga läge. Han sade inte heller ett enda ord som kommentar till påpekandet att en del av förtroendekrisen sannolikt har sin grund i de socialistiska hugskott och propåer som partivänner till industri ministern med jämna mellanrum för fram. Industriministern är ju i den lyckliga situationen att han i riksdagen företräder ett företagarvänligt län. Han har inte ansvaret för vad som sker på Stockholmsbänken och har därför inte behövt svara på de frågor som riktats till en riksdagsman på Stockholmsbänken om vad man vill se närmast förstatligat. Det har blivit en katalog över åtgärder. Försäkringsväsendet skulle socialiseras liksom banker, naturtillgångar, byggnadsindustri, transportväsende, livsmedelsindustri, oljeindustri, skönhetsmedelsindustri och hyreshus. Denna katalog över socialiseringsprojekt bidrar verkligen till att skapa en del av vad som ändå måste kallas en förtroendekris. Jag är glad över att industriministern säger att man skall klara av den saken. Det innebär väl att man före valrörelsen kommer att avskriva dessa hugskott och propåer just som hugskott och propåer. Sedan gjorde industriministern en seriös karakteristik av läget, som var intressant att höra. Han betonade att den internationella högkonjunkturen hade fått ett något annat förlopp än vad man hade räknat med, och han underströk att det i vår anpassning till detta läge inte fick bli några dramatiska kast. Men tror ändå inte industriministern att svenska folket uppfattar det som skedde genom framläggandet av propositionen om investeringsavgiften och senareläggandet av statliga beställningar som ett ganska dramatiskt kast? Inte är detta någon rutinåtgärd, utan nog uppfattas det som om larmklockan ringt. Jag ser visserligen att propositionen är daterad den 20 mars, men industriministern skall inte försöka övertyga mig om att det inte finns något tidsmässigt samband mellan propositionens presenterande här i kamrarna och den debatt som hålls i dag och som pågått under de senaste dagarna. Sedan försöker industriministern att spela över det hela till oppositionssidan genom att hävda att vi skulle ha lagt fram förslag som innebär ett äventyrande av den konjunkturpolitik som regeringen försöker föra. Finansministern har en gång tidigare konstaterat att modifikationer i förhållande till regeringsbudgeten som ligger inom en promille av dess totala omfång inte behöver debatteras i riksdagen. De förslag som vi presenterade i januari innebar förändringar inom denna ram. Om finansministern hade suttit här i stället för industriministern tror jag inte att han skulle ha framställt oppositionens förslag som en väsentlig försvagning av den konjunkturpolitik som regeringen öÖönskar föra. Vad gäller de förslag som vi under senaste tiden presenterat i anslutning till skattepropositionen har vi klart deklarerat vår beredvillighet att medverka till den finansiering som kan bedömas som erforderlig. Vi förutsätter att i bevillningsutskottet skall kunna föras seriösa diskussioner om detta. Det finns alltså inte heller här någon grund för industriministerns anklagelser. Men låt oss få höra litet om regeringens syn på det enskilda sparandet! Och låt oss få veta om industriministern i dag är beredd att avskriva den katalog av socialistiska propåer som era kolleger på Stockholmsbänken med sådan förtjusning har redovisat.

Herr talman! Min replik kan i stort sett löpa parallellt med herr Heléns, och jag ber därmed om överseende om jag skulle upprepa vad herr Helén redan har sagt. Jag tycker att den beskrivning av det ekonomiska läget som industriministern gav var både riktig och värdefull. När det gäller slutsatserna kan jag kanske inte hålla med honom, men vi är nog alla medvetna om att hans beskrivning av vad som händer på det internationella planet var riktig. Men det är ju inte mycket att glädjas åt att den internationella högkonjunkturen uppenbar ligen håller på att förstärkas, när vi vet att den tillgängliga kapaciteten i det svenska näringslivet inte gör det möjligt för oss att utnyttja de goda konjunkturerna. Det är ju som om brandkåren som skall släcka en eldsvåda inte har vatten, fastän omvänt. Vi kan iaktta hur bra det går ute i världen men måste samtidigt beklaga att vi inte medan tid var byggde ut våra industriella resurser på det sätt vi borde ha gjort. Man blir inte heller mera tillfredsställd av högkonjunkturen när man noterar att även om exporten ökar så ökar importen i ännu högre grad. Och den allvarliga klyftan mellan dessa två poster tenderar att vidgas. Höga siffror i absoluta tal på både exportoch importsidan ger ju inte någon tillfredsställelse. Jag kan naturligtvis också följa statsrådet Wickman när han säger att den ekonomiska politiken skall bedrivas på sådant sätt att det inte blir fråga om dramatiska kast utan om en uppföljning, under vilken man registrerar vad som händer och anpassar politiken därefter. Mot den bakgrunden blir jag rätt förvånad över statsrådet Wickmans påstående att jag skulle ställa begreppen på huvudet när jag talar om bergoch dalbana då det gäller den nya investeringsavgiften. Den avgiften är nämligen just den typ av kastningar som inte skall förekomma i en skickligt bedriven, flexibel, väl anpassad konjunkturpolitik. Det är sådana kast vi vill undvika. Vi anser att den ekonomiska politiken skall bedrivas med automatiskt verkande, generella medel. Då får den större effekt och skapar inte den oro och den halva panik som sådana här elefanthopp som investeringsavgiften medför och som totalt rycker sönder planeringen för de företag som är direkt berörda och som omöjliggör en långsiktig planeringsverksamhet i effektivitetsbesparande syfte inom de näringar det här är fråga om. Det är ett slöseri med medel. Detta slags konjunkturpolitik kostar mycket, mycket mera än en flexibel politik. Jag tror att herr Wickman är beredd att i varje fall i princip instämma med mig på denna punkt. Vi har under 1960-talet — i varje fall i andra kammaren där jag då satt, men jag förmodar också här i första kammaren — haft debatter om förhållandet mellan investeringar och den statliga sektorns expansion. I de debatterna har jag i regel haft nöjet att möta finansministern. Vår diskussion har då alltid rört avvägningen mellan de olika sektorerna. Finansministern har i regel förklarat att vi får finna oss i att investeringarna inte ökar i snabbare takt. Vi får se till att vi inte överanstränger oss. Kraven från alla möjliga grupper i samhället på insatser från statens sida är så starka att de måste ges företräde framför ökade investeringar på andra områden, har finansministern sagt. När man nu kan registrera resultatet av den politik man relativt målmedvetet bedrivit under hela 1960-talet kan man näppeligen föra det resonemang som herr Wickman här för. Då skall man kunna erkänna att man gjort en felaktig prioritering. Hade man inte gjort den felaktiga prioriteringen hade läget varit bättre i dag. Herr talman, en sak är dessutom vad som händer på det internationella planet och vad som faktiskt sker i vårt land och som många människor kan uppfatta och registrera, i varje fall de som följer utvecklingen. En helt annan sak är vad regeringens talesmän säger för att försvara sin politik. Jag har följt de debatter i vilka företrädare för statsmakterna uppträtt under årens lopp och har då gång på gång kunnat konstatera en överslätande attityd från regeringen när man från oppositionens sida uttryckt sina farhågor. Man har från regeringssidan sagt att här händer i själva verket ingenting, det här är alls inte farligt. Det är, brukar man säga, oppositionens vanliga sätt att svartmåla och att bära sig illa åt. Allt går ju så bra! Nu gav herr Wickman en annan och betydligt mera nyanserad bild av läget. Hade man i tid delgivit människorna i detta land den bilden, så hade vi inte haft samma anledning som i dag att kritisera statsmakterna. Jag hade då i varje fall ålagt mig större återhållsamhet. Det är ingenting att glädjas åt att utvecklingen i vår ekonomi går i fel riktning, tvärtom. Men vi skulle alla vinna på att erkänna att det tycks gå åt skogen och att vi alla måste försöka hjälpas åt att lösa problemet, i stället för att som regeringen säga att läget inte är oroande och sedan plötsligt hoppa in med en sådan åtgärd som investeringsavgiften. Jag upprepar att sådant inte skapar förtroende, det rubbar i stället förtroendet. Jag tycker det är bra att herr Wickman på olika sätt försöker dämpa det allmänna misstroendet inom näringslivet mot regeringen. Det är en riktig åtgärd. Men det räcker inte med att bara tala om saken, utan man måste också vidta konkreta, praktiska åtgärder som gör klart för näringslivet att man tidigare talat för mycket i nattmössan och nu är beredd att ingå på ett mera fruktbringande, konstruktivt resonemang, vilket vi behöver i det svenska samhället i dag. Det är givet att oppositionspartierna är ansvariga för sina handlingar och för sin politik. Vi är beredda att bära det ansvaret. På den punkten är vi överens. Men vi är inte överens när statsrådet Wickman från ett sådant allmänt positivt konstaterande drar slutsatsen att oppositionen inte lever upp till sin förkunnelse, att vi gör oss skyldiga till överbud i olika hänseenden, såsom när herr Wickman hänvisar till det alternativ till skatteförslag som vi lagt fram. Jag har redan tidigare sagt att jag inte vill föregripa skattedebatten. Jag vill dock gärna i detta sammanhang inskärpa varför moderata samlingspartiet i sitt provisorium — ty det är ett provisoriskt förslag — så starkt skjutit in sig på marginalskatten och inte valt andra avsnitt som politiskt sett kanske skulle varit mer matnyttiga. Det är just för att de höjda marginalskatterna är den ur samhällsekonomisk synvinkel mest betydelsefulla delen. Det är just marginalskattehöjningarna som skapar kompensationsbehov och får en allvarlig inflationistisk effekt. Därför menar vi att det i rådande läge är väsentligt att i stället få skatteskalor som är så utformade att denna effekt kan motverkas. Skatteförslag skall naturligtvis alltid ges en tekniskt riktig konstruktion. Konstruktionen skall inte bestämmas av den konjunkturbild som råder just i det ögonblick man antar skatteförslaget. Den skattereform som vi nu diskuterar skall vi behålla under åtskilliga år framöver, om regeringen sitter kvar. Vi har ingen aning om hur konjunkturbilden ser ut exempelvis den 1 juli 1971 då investeringsavgiften skall lätta och då man från regeringens sida räknar med att situationen skall vara mera avspänd. Vi kan inte göra nya tekniska skatteförslag beroende av konjunkturläget i varje särskild situation. Ett skatteförslag måste därför vara så avpassat att skatteuttaget kan anpassas efter de konjunkturer som råder vid olika tillfällen. Vårt förslag till förändrade marginalskatter innebär en statsfinansiell merbelastning på 270 miljoner kronor den 1 juli 1971 — en droppe i havet av de utgifter som vi har att räkna med. Men även den droppen kan vara betydelsefull. Hur betydelsefull den är och vilka motåtgärder man skall vidta får övervägas när den tiden närmar sig. Den regering som skall avlämna sin statsverksproposition den 1 januari nästa år får naturligtvis göra en samhällsekonomisk bedömning av vad det behövs för åtgärder för att balansera denna effekt. Man måste alltså skilja mellan skattesystemets tekniska utformning och den samhällsekonomiska bedömning samt de samhällsekonomiska åtgärder som kan behövas för att lösa konjunktursvårigheter. Det har vi förklarat i vår motion. Den är naturligtvis lång. Herr Wickman har kanske inte läst den. Det har kommit så mycket andra ”papper” de senaste dagarna. Jag har en känsla av att oppositionen ändå får läsa fler papper än vad regeringen får göra efter den påskskörd som delades ut på våra bänkar. Av vår motion framgår att vi är beredda att delta i diskussioner om erforderliga åtgärder för att skapa samhällsekonomisk balans och även skisserat olika medel härför i vår motion. Det är naturligtvis hyggligt av statsrådet Wickman att tänka på vårt anseende och på politikens anseende. Vi är tacksamma för den omtanke om oppositionens vitalitet och image, som kom till uttryck i statsrådet Wickmans senaste anförande. Men en politisk debatt i riksdagens första kammare vinner inte mycket på att vi försöker fastställa vilket av de demokratiska partierna som är mest mån om att bevara sitt anseende. Inom de olika partierna råder nog delade meningar på den punkten.

Herr talman! Statsrådet Wickman fällde en del smickrande omdömen om regeringens finanspolitik, dess avsaknad av dramatiska kast, hur långsiktig den var o.s.v. På två punkter vill jag göra några kommentarer. Om regeringens finanspolitik nu har varit så utomordentlig som statsrådet Wickman påstår att den har varit, hur kommer det sig då att det inte har skett några väsentliga förändringar vare sig beträffande möjligheterna till kreditlättnader eller återströmning av valuta? Om man ser till det förstnämnda så är det en helt omöjlig kreditpolitik som vi för närvarande måste föra. Jag tror nämligen inte att det finns någon i riksbanksfullmäktige som i och för sig tycker att denna politik är angenäm. Jag har ingen anledning att här stå upp och försvara herr Åsbrink som riksbankschef, men när man försöker ge intryck av att någon i riksbanksfullmäktige skulle tycka att det var trevligt att så här få ”klippa till”, då tror jag att man har fel. Varje gång vi har diskuterat dessa saker i riksbanksfullmäktige har jag sagt — och jag anser mig oförhindrad att upprepa det här — att så länge finanspolitiken inte tar över en större del av bördan, är det nödvändigt att föra en hård kreditpolitik. Herr Wickman! Låt mig få ställa ett par frågor: Om nu regeringen har en så långsiktig finanspolitik, hur kommer det sig då att det inte varit möjligt att göra några väsentliga lättnader i den orimliga kreditpolitik som riksbanken måst föra? Om det nu är en så utomordentlig finanspolitik som regeringen för, hur kommer det sig då att denna politik inte lett till någon väsentlig återströmning av valuta? Det viktigaste när det gäller att bedöma regeringens finanspolitik är ju att se till resultaten. Och, herr Wickman, resultaten skriker högljutt ut att herr Wickmans beskrivning av den socialdemokratiska politiken är vackra ord och ingenting annat. De faktiska resultaten låter vänta på sig.

Herr talman! Det finns nog en oskriven lag här i kammaren att en motionär som har fått en motion välvilligt behandlad inte behöver uppta kammarens tid med något yttrande. Om jag nu för ett ögonblick bryter mot denna gode sedvänja beror det på vissa händelser som under den senaste tiden har inträffat på den svenska arbetsmarknaden och som understryker betydelsen av de åtgärder som vi har fört fram i motionerna I: 383 och II: 427. De allra flesta företagsnedläggningar beror väl, kan man säga, på strukturomvandlingen i näringslivet. Men alla nedläggningar har väl inte skett på grund härav. Enligt gjorda undersökningar har det nämligen visat sig att många små och medelstora företag har haft en bristande organisation, vilket så småningom har lett till att verksamheten har avvecklats. I vissa fall hade nedläggningen kanske kunnat undvikas, om ägaren hade gått med på att överlåta företaget till hugade spekulanter. Över huvud taget är det ytterst angeläget att de anställda får rätt att påverka företagets dispositioner i frågor som gäller anställningsoch inkomsttryggheten. Vi tror dessutom att det är nödvändigt att samhällets arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska insatser byggs ut på ett sådant sätt att man får möjlighet att gripa in innan beslut fattas om såväl nedläggningar som förflyttningar av företag. Det blir kanske nödvändigt med någon form av lagstiftning som ålägger företagen att föra förhandlingar med arbetsmarknadsmyndigheterna, med berörda kommuner och med de anställda, innan sådana beslut fattas. Utskottet har av förklarliga skäl inte för dagen kunnat ta direkt ställning till de synpunkter som vi fört fram i motionerna, men utskottets förslag innebär ju att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna vad utskottet anfört i anledning av våra motioner. Jag vill understryka vad utskottet här har skrivit: ”Då motionärernas avsikt sålunda är att tillföra ett pågående utredningsarbete idéer finner utskottet inte skäl att för sin del ingå på en närmare granskning av de olika förslagen.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

Herr talman! Liksom herr Paul Jansson tar jag kammarens tid i anspråk med anledning av motionerna I:383 och II: 427 samt 1: 824 och II: 962. Jag är medveten om att det är nödvändigt med en strukturomvandling inom vårt näringsliv.

Genom undersökningar som gjorts vet vi att av dem som friställts vid nedläggningar får cirka en fjärdedel det bättre, en fjärdedel får det ungefär likadant som tidigare, och en fjärdedel får det sämre, medan en fjärdedel aldrig mera får arbete på arbetsmarknaden. Det är orimligt att cirka hälften av dem som friställs vid företagsnedläggningar skall få det sämre och betala för framstegen. Norrköping, som sedan början av 1950-talet drabbats mycket hårt av företagsnedläggningar, har åter träffats av en mycket stor företagsnedläggning. Om knappt fyra månader börjar friställningen av 900 som är anställda vid YFA. Av dessa 900 är 716 arbetare. Av de anställda är 379 över 50 år och närmare 200 över 60 år. Ungefär hälften av de friställda är kvinnor. Vi i Norrköping är medvetna om att allt kommer att göras från samhällets sida för att eliminera följderna av YFA nedläggningen. Jag vill vid detta tillfälle kraftigt understryka att de möjligheter som i dag står till buds för samhället är otillräckliga för att undvika personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter för den kommun som drabbas av en så stor nedläggning som YFA-nedläggningen. Eftersom utskottet har behandlat motionerna välvilligt har jag inget yrkande, men jag vill kraftigt understryka nödvändigheten av att det som utskottet ger uttryck för i sin skrivning mycket snart kommer till praktiskt utförande. 2. om en utredning med syfte att föreslå lämpliga former för ömsesidig information och samråd mellan representanter för de anställda, företagsledningen, kommun och arbetsmarknadsmyndigheter.

Herr talman! I vår motion anges vägar för några reformer som är genomförbara och som skulle bidra till större öppenhet och insyn i det ekonomiska livet och motverka den maktkoncentration som vi är motståndare till. En viktig faktor är den utåtriktade redovisningen av företagens resultat och företagens framtidsplaner. Visst har det väl skett en förbättring av redovisningsmetoderna och större öppenhet visats, men det brister på många håll, och därför är det angeläget att åstadkomma förändringar i bl.a. aktiebolagslagen som skärper kraven på främst de stora företagens redovisning. Ett sätt att åstadkomma detta vore att kräva delårsrapporter av företag över en viss storlek. Dessa rapporter bör inte bara ge en redovisning av uppnådda resultat utan också en framåtriktad information. Aktieregistren bör vara så utformade att de ger en aktuell och överskådlig information om ägarstrukturen. Den ekonomiska redovisningen och den allmänna insynen när det gäller de statliga företagen är klart otillfredsställande. Det finns näraliggande exempel på detta. Jag skall inte närmare gå in på det utan vill endast konstatera att så är förhållandet. Den tredje huvudpunkten som berörs i motionen gäller formerna för samarbete och samråd mellan offentliga myndigheter och företag. Det konstateras att en förbättring skett under senare år och att det är viktigt att skapa ett organ som kan arbeta vid exempelvis omläggningar och friställningar. I detta organ bör finnas representanter för anställda, företag, kommuner och arbetsmarknadsmyndigheter. Motionärerna föreslår därför en utredning med syfte att utarbeta lämpliga former för ömsesidig information och samråd i dessa viktiga frågor. Utskottsutlåtandet hänvisar till att flera statliga utredningar sysslar med de frågor som motionen berör. Vid behandlingen av motionen i utskottet förelåg icke delade meningar om angelägenheten av motionens syfte. Jag har därför, herr talman, inget yrkande utan uttalar förhoppningen att motionens frågeställningar tas upp i de olika statliga utredningar som redovisats i utlåtandet.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill medverka till att den av SJ planerade redovisningscentralen inom Sundsvallsdistriktet förläggs till Ljusdal för motverkande av sysselsättningsproblem till följd av tjänsteindragningar genom företagets rationaliseringar inom regionen. Det ankommer primärt på SJ att besluta om organisationsförändringar av ifrågavarande slag. Jag kan nämna att det nyligen till departementet inkommit en framställning om att redovisningscentralen för Sundsvallsdistriktet förläggs till Ljusdal. Ärendet har remitterats till SJ för yttrande. Jag förutsätter att SJ i svaret kommer att redovisa sina överväganden i frågan.

Herr talman! Jag vill till kommunikationsministern framföra mitt tack för svaret på frågan. Det är riktigt som det sägs i svaret att detta primärt är en sak som ankommer på SJ, men det ligger också en del principiella synpunkter i ärendet, vilket är anledningen till att jag ställt frågan. En arbetsgrupp inom SJ:s centralförvaltning har föreslagit att redovisningsteknisk behandling och uppbördskontroll skall koncentreras till sex å sju platser i landet. Det skall vara platser som uppfyller krav på kommunikationsmöjligheter med expeditionsställen och centralförvaltning. Arbetsgruppen har också sagt att systemet inte får medföra större personalomflyttningar; man bör snarare använda personal från områden med färre arbetstillfällen. Under hand har framkommit att redovisningscentralen redan skulle vara destinerad till Sundsvall. Då har man slagit larm inom Ljusdalsområdet; inte minst personalorganisationerna har påmint om att det i detta område pågår en mycket stark rationalisering inom SJ och att det där finns utbildad personal som kommer att friställas och som alltså skulle kunna ta anställning i redovisningscentralen. Här skulle finnas ett gott tillfälle att visa att SJ inte vill göra alltför kraftiga ingrepp till nackdel för en drabbad region utan vill försöka kompensera en given rationalisering med att skapa nya arbetstillfällen i området. Det råder speciella förhållanden i Ljusdalsområdet, som jag inte behöver mer än erinra om. Det är en inlandsregion, som tagit till sin uppgift att försöka skapa service för det stora område som omfattar de inre delarna av norra och västra Hälsingland. Vi har haft en väldig nedgång i fråga om arbetstillfällen på grund av rationalisering inom jordbruket och skogsbruket. Arbetsmarknadsstyrelsen har varit där på besök i veckan och konstaterat att denna rationalisering ännu inte är färdig utan kommer att fortgå ännu en tid. Vi har alltså att motse fortsatt befolkningsminskning, och det gör att underlaget för service tunnas ut. De statliga myndigheterna har också stor betydelse i sammanhanget. Vi har där flera institutioner som också liksom kläs av i fråga om personal: polisen, domsagan, lantmäteriet, SJ, domänverket och andra. Det innebär ytterligare försvagning, och vi följer naturligtvis dessa frågor med stor uppmärksamhet. Har man kommit överens om att driva en lokaliseringspolitik som försöker skapa balans, faller det ett särskilt ansvar på statliga verk och institutioner, så att en ort av denna storleksordning inte drabbas alltför hårt. Vi anser att denna fråga bör omprövas, men svaret gav inte någon antydan om vilken åsikt kommunikationsministern har. Det är väl riktigt att man bör undersöka förhållandet. Jag hoppas att departementets initiativ att låta utreda saken verkligen leder till resultat.

Herr talman! Herr Brundin har i en interpellation till jordbruksministern frågat om denne vill medverka till att riksdagen, innan nya beslut fattas om väsentlig industrilokalisering till Västkusten, får tillfälle att ta ställning till en översiktsplan omfattande markanvändningen för såväl industriella som bostadsoch fritidsändamål. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vidare har herr Skårman frågat mig om jag anser det möjligt att avgöra komplicerade och kontroversiella stadsplanefrågor utan att avvakta riksplaneringen och i så fall om inte ärendet före slutbehandling bör kompletteras med företagsekonomiska och kommunalekonomiska utredningar så att en totalbedömning av lokaliseringen kan ske. Herr Skårman frågar även om jag vid bedömningen har metoder till mitt förfogande som möjliggör att sätta ett pris på naturen eller hur denna komponents värde i sammanhanget bedöms. Jag anhåller att få besvara dessa två interpellationer i ett sammanhang. Jag har tidigare flera gånger haft tillfälle att både i riksdagen och i andra sammanhang redogöra för de förberedelser för en fysisk riksplanering som pågår inom civildepartementet. Inriktningen av detta arbete har även bekantgjorts genom att en omfattande materialredovisning publicerades i somras. Med hänsyn härtill anser jag mig inte ha anledning att nu gå närmare in på uppläggningen av det pågående arbetet med förberedelser för den fysiska riksplaneringen och de syften denna är avsedd att tillgodose. För närvarande pågår en brett upplagd inventering av tillgång och efterfrågan på mark och vatten, transportkapacitet m.m. Detta skede av förberedelsearbetet skall följas av en närmare analys av inventeringsmaterialet i syfte att klarlägga i vilken omfattning framtida konflikter om resursanvändningen kan förutses mellan skilda intressen. Enligt den för arbetet gällande tidsplanen är avsikten att en första skiss till fysisk riksplan skall bli färdig år 1971. Denna kommer att remissbehandlas, innan det blir aktuellt att ta ställning till den fysiska riksplaneringens mera definitiva form och innehåll samt sättet för verksamhetens infogning i den demokratiska beslutsprocessen. Beslut om disposition av mark och vatten kan inte generellt anstå i avvaktan härpå. I själva verket kan vi aldrig räkna med att komma i ett läge där en översiktlig planering för dispositionen av våra naturresurser blir definitiv. Det kommer ständigt att uppstå situationer som inte kunnat förutses vid planeringstillfället. Det kommer också att finnas behov att belysa uppkommande frågor ur andra aspekter än dem som behandlas i en fysisk riksplanering. Vid varje särskilt tillfälle kommer det vidare att finnas för avgörandet betydelsefulla delfrågor som är under utredning på central, regional eller lokal nivå. Frånvaron av en samlad fysisk riksplanering betyder dock inte att regeringen saknar målsättning för planeringen av våra kuster. Jag vill i detta sammanhang peka på den generella princip som jag vid flera tillfällen uttalat mig för, nämligen att så långt möjligt samla industri med besvärande omgivningspåverkan till ett begränsat antal områden för att hålla större delar av kusterna öppna för friluftslivet och andra med industrin konkurrerande intressen. För Västkusten pågår sedan en tid, vid sidan av förberedelserna för en fysisk riksplanering, omfattande utredningsoch inventeringsarbeten som på olika sätt bidrar till att bredda och förbättra underlaget för de dispositionsbeslut som kan bli aktuella. Jag vill i detta sammanhang nämna att västsvenska skogsindustriutredningen i ett betänkande förra året lade fram resultatet av en inventering av lokaliseringsförutsättningar för framför allt massaindustrin i södra Sverige. Vidare vill jag peka på det arbete som bedrivs inom Västkustgruppen i statens planverk, från vilket en rapportserie håller på att publiceras, och vissa länsinventeringar i Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län. Dessa arbeten liksom civildepartementets riksplanearbete ger, trots att de inte är slutförda, väsentlig information i aktuella planärenden, till ledning för regeringens ställningstaganden. Det är självklart att dessa ställningstaganden också föregås av sedvanligt remissförfarande. Jag vill vidare nämna att planfrågor av den art interpellanterna avser på ett tidigt stadium bereds gemensamt med de departement som är berörda. Sålunda har t.ex. frågorna om lokalisering av ett kärnkraftverk på Ostkusten och ett oljeraffinaderi på Västkusten ingående behandlats i en interdepartemental arbetsgrupp som har regeringens uppdrag att ställa samman och bedöma tillgängligt material. Inom ramen för arbetsgruppens verksamhet har vissa utredningar utförts om de samhällsekonomiska konsekvenserna av skilda lokaliseringsalternativ. Någon erkänd metod att värdera naturen i ekonomiska termer finns veterligen inte. Detta hindrar givetvis inte att naturvärdena beaktas och vägs mot övriga faktorer.